Herr talman! Johan Andersson har frågat mig vad jag avser att göra för att stimulera så att kommunerna ökar aktiviteterna för att tillskapa fler platser inom barnomsorgen på så kallade oregelbundna tider. Vidare har han frågat om jag är beredd att verka för att tillskjuta mer stimulansmedel för att tillskapa fler platser på oregelbunden tid och om jag avser att ta initiativ till att ändra lagstiftningen så att det blir en rättighet för föräldrar att få barnomsorg på oregelbunden tid. Enligt skollagen ska förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet erbjudas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete, studier eller familjens situation i övrigt. År 2010 fanns ca 4 000 barn i åldern 1-12 år inskrivna på obekväma tider. Som det informerats vid ett flertal tillfällen här i kammaren görs det i den nya skollagen, som ska börja tillämpas den 1 juli, ett förtydligande om att kommunerna ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under den tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds. Det innebär att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla sådan omsorg. Ambitionen måste vara att tillhandahålla kommunalt finansierad omsorg även under så kallad obekväm arbetstid för barn till föräldrar som har behov av det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg när situationen förändras. Det innebär ingen rättighet att i enskilda fall få omsorg under obekväm arbetstid, men föräldrar som har behov av omsorg utanför reguljär arbetstid ska få sitt behov prövat av kommunen. Eftersom den nya skollagen ännu inte ens börjat tillämpas är jag för närvarande inte beredd att ta nya initiativ på detta område. Först vill jag följa hur den nya skollagen kommer att tillämpas.

Herr talman! Tack, statsrådet, för svaret! Jag har lite följdfrågor kopplade till det svar som statsrådet har givit när det gäller barnomsorg på obekväm arbetstid. Men först har jag en annan fråga. Jag vet inte om ministern har tagit del av den rapport som Kommunal tog fram för ett par månader sedan. Den handlar mycket om deras medlemsgrupper och framför allt om öppettider inom förskolan. Rapporten visar entydigt att det framför allt hos Kommunals medlemsgrupper finns ett ganska stort behov av att barnomsorg på obekväm arbetstid regleras på något sätt. Man säger i rapporten att ungefär 30 procent av de medlemmar i Kommunal som har förskolebarn har valt att inte jobba heltid på grund av problematiken när det gäller öppettider inom förskolan. Vi vill väl båda, ministern och jag, att vi ska försöka få så många som möjligt av våra medborgare i landet att jobba mycket i den här delen för att klara den framtida arbetskraftsförsörjningen och annat. Då är naturligtvis en väl fungerande förskola och väl fungerande barnomsorg på oregelbunden arbetstid väldigt viktigt. Ministern hänvisar till den nya lagen, som träder i kraft den 1 juli. Jag kan hålla med ministern om att det ska bli spännande att se hur man kommer att följa den ute i kommunerna och vad man kommer att göra för att kunna erbjuda barnomsorg. Jag har en följdfråga till ministern med anledning av just detta. Jag kan förstå att regeringen i dagsläget inte vill gå i clinch med frågan innan man har sett att lagstiftningen har trätt i kraft. Men finns det någon form av sanktioner kopplade till lagstiftningen, om det är uppenbart att kommuner inte följer lagstiftningen om att erbjuda barnomsorg på oregelbunden arbetstid? Det är min ena fråga. Den andra frågan handlar återigen om sysselsättningsmålet och kanske lite mer långsiktigt hur ministern ser på att man ska kunna klara barnomsorgsfrågan just när det gäller oregelbunden arbetstid. Det tidsmått som existerade tidigare - 40 timmars arbetsvecka och dagtid rent generellt - ser helt annorlunda ut i dag. Väldigt många tider ligger på olika delar av dygnet. Då är det viktigt att klara ut barnomsorgsdelen. Min fråga är i första hand: Vilka sanktionsmöjligheter är kopplade till den nya lagstiftningen?
Herr talman! Jag inser att det har varit och är problematiskt med den nuvarande lagen, när kommunerna rakt ut har kunnat säga: Nej, vi tillhandahåller inte barnomsorg på obekväm arbetstid i vår kommun. Det är klart att det inte får vara så. Precis som Johan Andersson säger måste vuxna människor, föräldrar, ha möjlighet att kombinera yrkesliv och familjeliv. Den svenska förskolan har varit en viktig del i att både kvinnor och män kan jobba i så stor utsträckning som de gör. Jag delar också uppfattningen att många människor, framför allt inom de kommunala verksamheterna, jobbar deltid. En del gör det för att de känner att det är så de vill jobba för att få ihop yrkesliv och familjeliv, andra kanske för att kommunen har dålig organisering av sin personal och inte alltid kan erbjuda den heltid som efterfrågas. Med det sagt vill jag säga: Lagstiftningen kommer nu att förändras, och vi säger två saker. Kommunen måste ha beredskap för att det i kommunen finns familjer som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid. I den mån det inte finns för tillfället måste det i alla fall finnas beredskap i den mån någon familj kommer med en förfrågan om detta. Vad vi inte säger är att alla som jobbar obekväm arbetstid per automatik ska ha barnomsorg på obekväm arbetstid. Det beror också på den sociala situation som familjen befinner sig i. Majoriteten av de föräldrar som jobbar obekväm arbetstid hittar enkla lösningar på sin situation. Men sedan finns det alltid familjer som kommer att behöva denna omsorg. Det är kanske framför allt ensamstående mödrar, som Johan Andersson nämnde. Det är på den punkten som jag hoppas att lagen kommer att göra skillnad. När man kommer in med en förfrågan till kommunen om att man behöver omsorg på obekväm arbetstid för att man inte kan lösa det på annat sätt, då bör kommunen ställa upp med omsorg på obekväm arbetstid. Ett direkt svar på Johan Anderssons fråga om det finns sanktionsmöjligheter är: Nej, det finns inga sanktionsmöjligheter, men det finns självfallet möjlighet att överklaga beslutet. Det är beklagligt, för om man behöver omsorg behöver man den på en gång. Men det finns alltså inga sanktionsmöjligheter kopplade till nya lagstiftningen. Jag vill ändå säga: Låt oss följa den lagstiftning som nu kommer att börja gälla. Jag hoppas verkligen att den ska göra skillnad i förhållande till den lag som gäller i dag och som har givit kommunerna rätt när de har sagt att de inte alls tänker erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Jag ställer mina förhoppningar till den nya lagen. Men jag är inte heller främmande för att säga: Vi får följa upp lagen. Vi måste självfallet se hur det fungerar, hur kommunerna lever upp till sina åtaganden. Innan dess kan jag inte redan nu börja leverera nya lösningar. Detta är lösningar på de problem som vi har identifierat hittills.
Herr talman! Tack, statsrådet, för det svaret! Jag har ytterligare en följdfråga. Jag har själv ganska lång kommunal erfarenhet och har kämpat med frågan om barnomsorg på oregelbunden arbetstid. Precis som ministern säger brukar det oftast lösa sig på annat sätt, via far eller morföräldrar eller andra. Men risken kan också vara att man inte klarar ut det här fullt ut. Då har jag en följdfråga i den här delen. Något som brukar få fart på kommunerna handlar om att kunna ge någon form av stimulans, om man nu inför en lagstiftning som man tror fullt och fast på. Då är jag tillbaka vid en av mina första frågor om någon form av stimulansbidrag till kommuner som ordnar barnomsorg på oregelbunden arbetstid. Är det någonting som ministern har funderat på? Är det någonting som ni har övervägt i samband med lagstiftningen? Är det någonting som kan vara tillämpbart framöver? Man ska inte stå och måla upp någonting här. Vi hoppas naturligtvis innerligt att den här lagstiftningen kommer att efterlevas av kommunerna. Men är det någonting som skulle kunna vara möjligt om man ser att det här kommer att ge ett ganska dåligt resultat?
Herr talman! Jag vill börja med att säga att det också med dagens lag fungerar väldigt bra, framför allt i storstäder, där vi ändå har de flesta barn boende i vårt land. Där erbjuds barnomsorg på obekväm arbetstid. Men sedan finns det mindre kommuner, glesbygdskommuner, som inte alltid erbjuder detta. De är färre i antal. Men vi har ändå identifierat att det finns anledning att lagstifta för att ge föräldrarna större möjlighet och större rätt att faktiskt få de här behoven tillgodosedda. Regeringen och kommunerna har alltid den här problematiken och frågeställningen om statsbidrag och hur mycket statsbidrag som ska utgå för att kommunerna ska kunna få ihop sina budgetar. Först och främst är det statsbidrag vi i så fall tittar på. Kommunerna har ju fått mycket statsbidrag de senaste åren, mer än någonsin tidigare. Framför allt ser vi att arbetslösheten sjunker. Fler människor jobbar. Kommunerna får in större intäkter. Därför skulle jag inte vilja säga att det finns ekonomiska svårigheter och att det är det som skulle ligga till grund för att kommunerna inte ställer upp med att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid. Det är i så fall allmän lättja. Budskapet är att lagen den 1 juli kräver att kommunen har beredskap, att man gör en individuell bedömning från familj till familj, och i den mån en familj inte kan lösa det här med barnomsorg på obekväm arbetstid åligger det kommunen att erbjuda den omsorgen. I övrigt följer vi upp lagen, som jag säger. Skulle det visa sig att det inte fungerar får vi väl återkomma till vad vi kan göra. Men min förhoppning är att kommunerna ska leva upp till detta. Det kan inte handla om ekonomi i det här fallet. Det handlar bara om organisering. Redan i dag funkar det för de flesta, men det finns alltid någon kommun och kanske någon familj som anser att de har fått fel besked. Detta ska man i så fall med morgondagens lag, från den 1 juli, ha möjlighet att överklaga. Man ska också i större utsträckning ha möjlighet att få rätt än man har kunnat få i dag.
Herr talman! Tack, statsrådet, för det svaret! Det återstår väl för mig att kanske återkomma med en interpellation till hösten när vi ser vilka effekter den här lagen får. Jag hoppas innerligt att jag slipper göra det. Jag hoppas att vi ser att det blir ett bra resultat. Jag nöjer mig med de svar som jag har fått hittills. Sedan får vi med förväntan se fram emot den 1 juli och hur kommunerna kommer att agera därefter.
Herr talman! Jag tackar Johan Andersson så mycket för interpellationen. Jag ser gärna fram emot ytterligare interpellationer och frågor. Det här är en jätteviktig fråga. Ett halvår kanske inte är tillräckligt lång tid för att utvärdera en lag, men du är välkommen att återkomma närhelst du känner att vi ska prata vidare om frågan.